Socialutskottets betänkanden 9,7 och 8 kommer att debatteras i nu nämnd ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså socialutskottets betänkande 9 om differentierade vårdavgifter.

Herr talman! Förslaget om att slopa de differentierade vårdavgifterna är en seger för handikapprörelsen och för pensionärsorganisationerna. Vi känner också tillfredsställelse inom vårt parti, eftersom vpk konsekvent ända sedan 1981 har hävdat att differentierade vårdavgifter är orättfärdiga. Även moderaterna har ju anledning att känna sig nöjda i dag, eftersom också de under senare år har arbetat aktivt för att dessa avgifter skall slopas. Men inom vpk är vi inte helt nöjda med det system som föreslås ersätta de differentierade avgifterna. Skälet till detta är helt enkelt att en avgift på 55 kr. per dag är för hög för dem som har låga inkomster. Utvärderingen av tillämpningen av de differentierade vårdavgifterna visade att 11 96 av de utförsäkrade patienterna i april 1983 hade så låga inkomster att de inte ens kunde betala 45 kr. per dag, som då var den ordinarie fasta avgiften. Om man ökar den fasta avgiften med 10 kr. till 55 kr. om dagen, så kommer givetvis andelen utförsäkrade som egentligen inte har råd att ligga på sjukhus att öka. Till viss del är regeringen medveten om det här och föreslår därför att möjligheten till jämkning skall kvarstå. Med en så hög fast avgift som 55 kr. per dag är det helt nödvändigt att i vissa fall kunna få sänkt avgift. Konsekvensen med det nya systemet blir emellertid att den förnedrande prövningen av vilka behov och utgifter man har kommer att kvarstå — inte för alla, som det var tidigare, utan nu blir det enbart de som har de sämsta — Prot. 1985/86:55 inkomsterna som får finna sig i att få sina inkomster och utgifter avvägda av 18 december 1985 något slags nämnd. Och det var ju egentligen det här förnedrande systemet = JT om od 0 som vi ville slippa ifrån. Vpk föreslår därför att utförsäkrade som enbart har folkpension och pensionstillskott, vilka alltså ger en inkomst på 86 kr. per dag, och de som har en så låg ATP att de inte kommer över gränsen, inte i en ansökan skall behöva redogöra för sina utgiftsbehov utan automatiskt, lika över hela landet, skall få jämkning. Vi tycker att en halv avgift kan anses skäligt i detta inkomstläge. Om man bara har 86 kr. per dag, är det alltså bara 31 kr. kvar när man har betalat den dagliga vårdavgiften. Vi kan inte utgå ifrån att alla utförsäkrade patienter som behöver sjukhusvård inte har några mänskliga behov kvar att tillfredsställa. 31 kr. om dagen kan ju knappast räcka till vad man behöver utöver vad sjukhuset ansvarar för. Eller skall vi även i fortsättningen missunna äldre långvarigt sjuka hårvård, tidningar, cigaretter, handarbeten, möjlighet att köpa egna kläder, litet godis utöver sjukhuskosten osv.? Ett system som vi föreslår — där man vid inskrivningen på sjukhuset uppger om man enbart har folkpension eller så låg ATP att den motsvarar inkomsten från folkpensionen, och då automatiskt får jämkning — är varken administrativt krångligt eller förnedrande för den enskilda individen. Det är också så att Landstingsförbundet inte har för avsikt att komma med några tillämpningsanvisningar för nedsättning av de fasta avgifterna. Erfarenheterna från systemet med differentierade vårdavgifter och jämkningen där visade klart att tillämpningen var mycket olika över landet. Det var en av de punkter där man riktade kritik mot det gamla systemet — det blev så olika över landet. Om nu landstingen själva skall bestämma på vilka grunder den enskilde kan få jämkning, kan vi utgå ifrån att man delvis kommer att använda sig av de jämkningsbestämmelser som gällde under det gamla systemet med differentierade vårdavgifter, och då kvarstår alltså orättvisan över landet. Också därför är det angeläget att riksdagen uttalar i vilka former jämkningen skall ske. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till vår reservation 1 i utskottsbetänkandet. Vi skall i dag också ta ställning till ett förslag om att höja den enskildes kostnad vid läkemedelsinköp från 50 till 55 kr. Det innebär att ett läkarbesök och i samband därmed köp av receptbelagt läkemedel samt eventuell sjukhusresa nästa år kommer att kosta den enskilde 135 kr. Avgifter i något sammanhang — det spelar ingen roll vilket — har alltid en begränsande effekt. Det är givetvis också syftet med avgiften. När vi inom vpk förespråkar en hälsooch sjukvård som är avgiftsfri för den enskilde och finansieras över skatten, får vi ofta höra att folk av rent okynne skulle springa till läkaren om det inte kostade dem någonting. Jag har vid flera tillfällen ställt frågan till sjukvårdsministern: Hur hög kan en vårdavgift vara utan att den medför att folk av ekonomiska skäl avstår från vård och medicin? Jag har inte fått något svar, och därför finns det skäl att upprepa frågan. Om man har en pension som ger endast 86 kr. om dagen, finns det då inte risk för att det blir för dyrt att gå till doktorn och betala 135 5 kr.? Vi kan ju göra en jämförelse själva. Om det skulle kosta oss ungefär en och en halv dagsinkomst — säg 800 kr. — för ett sjukvårdsbesök med medicin, då skulle vi nog tänka oss för en extra gång, om besöket verkligen var nödvändigt. Men det är väl ändå inte detta som är meningen med att höja avgifterna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3.

Herr talman! Differentierade vårdavgifter för pensionärer vid sjukhusvård infördes genom beslut av riksdagen 1981 med anledning av en proposition från den dåvarande borgerliga regeringen. Motiveringen för ett nytt avgiftssystem var först och främst behovet av en samordning med det system som sedan tidigare tillämpades vid kommunala ålderdomshem och servicehus. Många hävdade vid denna tid att valet av vårdnivå ofta dikterades av ekonomiska skäl och inte av medicinska. Till riksdagens beslut fogades en rad synpunkter på hur sjukvårdshuvudmännen borde beakta vissa faktorer när man fastställde de enskilda avgifterna. Man skulle fästa avseende vid patientens möjligheter att behålla sin bostad, och skälig hänsyn skulle tas till om någon annan person var beroende av patienten för sitt uppehälle. Särskilt skulle man beakta unga handikappades situation för att stödja en aktiv rehabilitering. Trots att både riksdagen och Landstingsförbundet riktade detaljerade rekommendationer till sjukvårdshuvudmännen, kom tillämpningen av de differentierade vårdavgifterna att skilja sig ganska avsevärt mellan olika landsting. Efter diskussion i riksdagen som ledde fram till en begäran om utredning tillkallade statsrådet Sigurdsen en särskild arbetsgrupp med uppgift att följa upp tillämpningen av de differentierade vårdavgifterna vid sjukhusvård. Det visade sig att avgifterna varierade kraftigt mellan landstingen. De genomsnittligt debiterade vårdavgifterna var under 1983 som lägst 50 kr. och som högst 63 kr. för patienter över 65 år. För yngre förtidspensionärer var differenserna ännu större, som lägst var avgiften något under 40 kr. och som högst nästan 63 kr. Skillnaderna uppstod i hög grad genom olika avdragsregler. Följdriktigt har statsrådet i den nu föreliggande propositionen motiverat sitt förslag till återgång till fasta vårdavgifter med att sjukvården skall ges på lika villkor till hela befolkningen. Med det system som riksdagen i dag föreslås fatta beslut om, och som biträds av socialutskottet, införs en högsta vårdavgift för pensionärer vid sjukhusvård. Fortfarande har dock de enskilda sjukvårdshuvudmännen möjlighet och skyldighet att beakta behov av sänkta avgifter. Den avgift på 55 kr. som nu föreslås i propositionen synes väl avvägd för det absoluta flertalet av de berörda patienterna. Alltjämt finns rekommendationer för hur prövning av reduktion skäligen bör ske. Det ankommer nu på sjukvårdshuvudmännen att utforma reglerna för prövning och nedsättning av vårdavgifterna i enskilda fall. Givetvis bör sjukvårdshuvudmännen utfärda riktlinjer till landstingen om hur sådana reduktioner skall beräknas. inkomstbortfall. Det har satts i fråga om denna ersättning endast skall riktas till landsting som tillämpat de differentierade vårdavgifterna. I detta sammanhang måste man erinra sig att landstingen tillförs nya och höjda ersättningar på flera vägar, alltifrån de generella statsbidragen och ersättningar från försä ringskassa, som nu också föreslås höjda, till vårdavgifter och behandlingsersättningar i öppen vård. Förhandlingar om sådana här ersättningar förs årligen mellan regering och Landstingsförbund. Frågan om nivån på och fördelningen av den kompensation som nu har avtalats kommer därför upp på nytt i överläggningarna med Landstingsförbundet redan under nästa år. De avgiftsändringar som i övrigt föreslås i propositionen måste anses väl avvägda och närmast motiverade av den allmänna kostnadsutvecklingen. De som har särskilt stort behov av sjukvård, behandlingar och läkemedel får enligt propositionen också ett högkostnadsskydd, genom att avgifter av dessa slag inte skall behöva betalas mer än 15 gånger på ett år. Barnfamiljer ges också den ytterligare garantin att avgifter för samtliga barn i familjen sammanräknas i detta högkostnadsskydd. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande nr 9 i dess helhet och därmed också avslag på reservationerna.

Herr talman! Precis som Erik Janson sade var det den dåvarande borgerliga regeringen som 1981 förelade riksdagen en proposition med förslag om att ge sjukvårdshuvudmännen möjlighet att ta ut inkomstrelaterade avgifter i stället för fasta avgifter av pensionärer som vårdas på sjukhus. Reglerna trädde i kraft den 1 januari 1982. Vid behandlingen av förslaget om införande av s.k. differentierade avgifter för pensionärer vid sjukhusvård pekade bl.a. socialdemokraterna i en motion på en rad risker med de nya reglerna och förordade en generös tillämpning. Likaså yrkades att regeringen skulle följa hur de nya bestämmelserna verkade i praktiken och återkomma till riksdagen med en redovisning. Riksdagen delade vår uppfattning att reglerna borde tillämpas generöst och uttalade att tillämpningen av dem måste ske med stor varsamhet. I början av år 1983 tillsatte jag därför efter överenskommelse med Landstingsförbundet en arbetsgrupp som fick i uppgift att bl.a. följa upp tillämpningen av det nya systemet med differentierade avgifter i de avseenden som jag nyss nämnt. Pensionärerna har upplevt avgiftssystemet som förnedrande. Jag har genom brev från och samtal med pensionärer fått klart för mig att det i och för sig inte var den avgift de skulle betala som alltid var det stora problemet för pensionärerna. Nej, det var den enligt deras uppfattning förödmjukande granskningen av deras ekonomi varje år som de reagerade mest emot och som oroade dem. För unga handikappade förtidspensionärer var avgiftssystemet dessutom hämmande för deras möjligheter till rehabilitering. Den uppföljning som på regeringens initiativ har gjorts och som presenterats i två rapporter visar också på mycket stora olikheter i tillämpningen av det nya avgiftssystemet. Hos de landsting som infört systemet fanns nästan lika många modeller som det fanns landsting — sju sjukvårdshuvudmän införde aldrig avgiftssystemet. Herr talman! Jag känner stor tillfredsställelse över att regeringen kommit överens med Landstingsförbundet om ett avskaffande av detta avgiftssystem och en återgång till fasta avgifter lika för alla, oavsett om man är löntagare eller pensionär. Ibland beskylls politiker för att aldrig kunna ändra tidigare fattade beslut. Ibland hör vi att opinioner och reaktioner från människor inte kan påverka politikerna. Jag är glad över att det beslut som riksdagen kommer att fatta här i dag dels innebär att man avskaffar ett orättvist system, dels ger bevis för att politiker kan ändra sig. Så fungerar en demokrati. Med min och statsvetenskapens tolkning betyder demokrati folkstyre. Här har politikerna lyssnat på den massiva kritik som har framförts mot det nuvarande avgiftssystemet. De differentierade vårdavgifterna försvinner.

Herr talman! Socialministern uppehöll sig i sin replik vid den förnedrande jämkningsproceduren. Jag tror hon har rätt. Patienterna upplevde inte avgiften som förnedrande, utan det förnedrande var just detta att man blev utsatt för prövning av vilka behov man hade för att man skulle kunna få en jämkning. Borde vi inte, socialministern, när vi konstruerar ett nytt system, på något sätt komma undan det förnedrande jämkningsförfarandet? Med en avgift på 55 kr. kan man räkna med att ca 15 90 av de utförsäkrade patienterna skulle behöva en jämkning. De har alltså inte råd att betala 55 kr. Det förnedrande systemet kommer alltså att kvarstå för 15 20 av de utförsäkrade. Det blir inte som förut en prövning rakt över, så att både patienter med höga inkomster och patienter med låga inkomster får känna sig kränkta, utan nu blir det enbart patienter med låga inkomster som utsätts för detta kränkande system. Det är det vi vänder oss mot. Vi anser att det är viktigt att man har en klar bestämmelse om hur jämkningen skall gå till, så att ingen behöver utsättas för detta förnedrande förfarande. Vi är ju överens om att det är förnedrande att behöva tala om att man behöver pengar till hårfrisörskan, cigaretter, nya strumpor osv. Det var ju detta vi ville komma ifrån. Socialministern tog också upp de olikheter över landet som det gamla systemet medförde. Det är ytterligare ett skäl till att riksdagen bör tala om för landstingen hur jämkningen skall gå till.
Herr talman! Jag är litet förvånad över Blenda Littmarcks recension av mitt anförande. Jag kan inte se att hon kan belägga mig med någon som helst osanning eller oriktig uppgift i det jag sade. Jag skulle kunna citera för Blenda Littmarck ur den motion som Göran Karlsson m.fl. i socialutskottet stod för när denna fråga behandlades med anledning av den borgerliga propositionen 1981. Det är mycket av det som framfördes i denna socialdemokratiska motion som sedan har påverkat socialutskottets beslut. Det är alltså ingen skönmålning, ingen osanning. Dessutom tycker jag att det var ganska rimligt att man, när man på förslag av den borgerliga regeringen hade infört detta system, skulle se hur det fungerade i praktiken. Därför tillsatte regeringen redan i januari 1983 en arbetsgrupp, som har utvärderat det här systemet och sedan avlämnat rapporter. Med anledning av vad som framkommit har regeringen nu förelagt riksdagen denna proposition, som innehåller förslag om att vi avskaffar de differentierade vårdavgifterna. Detta är sanningen. Jag bestrider inte att vpk röstade mot den borgerliga propositionen och att även Nils Carlshamre hade en avvikande mening. Till Margö Ingvardsson vill jag bara säga att förslaget är i enlighet med vad PRO och andra organisationer har krävt. Vi återgår till det gamla systemet med möjlighet även för landstingen att ge avgiftsnedsättning.
Herr talman! Jag betvivlar, socialministern, att handikapporganisationerna och PRO anser att alla deras medlemmar har råd att betala 55 kr. per dag.

Herr talman! Jag skall inte blanda mig i historieskrivningen. Det råder enighet om att det här systemet har fungerat illa och att det nu bör upphöra. Vad vi diskuterar är några detaljer i denna förändring. Erik Janson påminde om problemet med samordningen mellan landstingsvården och de taxor som tillämpas i kommunal äldrevård. Jag skulle vilja understryka att vi inte löser det problemet genom detta beslut. Vi måste också se till att vi anpassar taxorna i primärkommunerna, så att det inte uppstår obalanser mellan den primärkommunala vården och landstingsvården. I fråga om detta har vi alla en uppgift i kommunalpolitiken. Blenda Littmarck tog upp problemet med kompensationen till landstingen. Jag skulle vilja understryka att denna kompensation är en övergångsersättning, som skall utgå under nästa år. Den utgår därför att riksdagen klampar in och ändrar i budgetar som landstingen redan har gjort upp. Vi ändrar förutsättningarna för landstingen över en natt. Även moderaterna brukar anse, att om man över en natt ändrar de ekonomiska förutsättningarna för någon, skall man ge kompensation. Vi ger i detta sammanhang kompensation övergångsvis under 1986. Det finns ingenting i socialutskottets betänkande som antyder att man skall ge någon speciell kompensation till de 18 landstingen under kommande år. Till Margé Ingvardsson vill jag säga att det är litet oklart huruvida skillnaden mellan vpk:s förslag och utskottsmajoritetens förslag är så stor. Vpk talade ursprungligen om att det skulle ske en automatisk avgiftsnedsättning. Vi i utskottet var litet förbryllade över vad denna automatik skulle innebära. Skulle man ha samkörning av olika inkomstuppgifter för att få fram en automatisk avgiftsnedsättning? Nej, nu säger Margö Ingvardsson att den gamle, när han kommer till sjukhuset, skall uppge om han har enbart folkpension. Men det är inte så stor skillnad mellan att uppge på en blankett och att ansöka på en blankett om avgiftsnedsättning. Jag är övertygad om att landstingen kommer att hantera detta på ett smidigt sätt och se till att de pensionärer som behöver avgiftsnedsättning också kommer att få det och att det inte kommer att ske med några onödiga formaliteter eller med några inkvisitoriska nämnder. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Herr talman! Sedan tidigare debatter om de differentierade vårdavgifterna vet jag att folkpartiet har mycket svårt att tänka litet flexibelt. Folkpartiet tänker mycket enkelspårigt. Det gjorde folkpartiet när man krävde likhet mellan betalningen när det gällde kommunernas ålderdomshem och de differentierade vårdavgifterna. Nu visar Daniel Tarschys igen att han har mycket svårt att tänka annat än i bestämda banor. Vad vi menar med automatik är att den enskilde inte skall behöva gå igenom det förnedrande systemet där han får redogöra för varför han har behov av att ha mer pengar kvar för personligt bruk. Den enskilde skall bara behöva ange hur låg inkomst han har, och det skall på förhand finnas fasta regler om hur stor avgiftsnedsättningen skall vara. Den enskilde behöver då inte motivera varför han behöver pengar för eget bruk. Den enda motiveringen skall vara den låga inkomsten. Det kan inte vara så svårt att förstå detta, om man läser vpk:s motion.

Herr talman! Det var ordet automatik som vållade utskottet en del bekymmer, men med de förtydliganden som Margé Ingvardsson nu har presenterat kvarstår inte så stora skillnader mellan vpk:s inställning och

Herr talman! Jag tillhör utskottsmajoriteten och har således inget annat yrkande än utskottet. Jag vill ändå säga några ord i anledning av detta betänkande. Efter att ha lyssnat till Gertrud Sigurdsen vill jag säga att jag helt delar den — Prot. 1985/86:55 uppfattning som hon har framfört när det gäller historieskrivningen. Jag var 18 december 1985 med i socialutskottet när den socialdemokratiska motionen behandlades. — Trffomm ond ng Det fanns då oklarheter, och därför skrev socialutskottet mycket utförligt att man skulle ta hänsyn till de olika patienternas ekonomiska situation. Det var emellertid en sak som Gertrud Sigurdsen utelämnade, nämligen förarbetet till propositionen 1981. Om jag inte missminner mig fördes det även då förhandlingar med Landstingsförbundet. Förslaget var inte en produkt enbart från socialdepartementet, utan det var en produkt som hade kommit fram efter dessa förhandlingar, på samma sätt som den proposition som nu har behandlats. Jag tycker mig förstå att det råder ungefär samma enighet i riksdagen när vi i dag avskaffar de differentierade vårdavgifterna som det gjorde när vi införde dem. Sedan ett par ord om innehållet i utskottsbetänkandet. I en motion från centern har vi sagt att regeringen bör noga följa utvecklingen av vårdavgifterna för dem som har avgifter understigande 55 kr. Jag har fått uppgifter om att det är en ganska stor procentandel av pensionärerna som kommer under denna gräns, och det är därför mycket viktigt att det görs ordentliga prövningar. Det finns en betydande andel pensionärer som har låga pensioner, enbart folkpension eller folkpension och pensionstillskott. Därför vill jag ytterligare understryka det som utskottet har sagt i anledning av denna motion. Detta bör gälla även för landstingen, när de skall ta hänsyn till pensionärernas situation. Med detta, herr talman, yrkar jag än en gång bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Detta är en stor dag för landets handikappade och pensionärer. Sällan har väl ett folkligt engagemang så tydligt f ått riksdagen — över alla partigränser — att ändra uppfattning. För ganska precis fyra år sedan fattade riksdagen i stor enighet — endast vpk gick emot — beslutet att landstingen skulle ha rätt att inkomstpröva och också noga utgiftsgranska utförsäkrade pensionärer. Handikapporganisationerna hade under hösten försökt varna för följderna, men resultatet av dessa älvilliga formuleringar i socialutskottets varningar visade sig endast i några betänkande. Efter hand som systemet infördes uppenbarades plötsligt effekterna för allt fler människor. Människor grät i telefon på handikapporganisationerna — de trodde inte att det var sant att de skulle utsättas för en så utförlig granskning av sina utgifter. Det var helt enkelt en främmande fågel som hade flugit in i det svenska sjukvårdssystemet. Principen om en sjukvård lika för alla hade övergetts för de allra sjukaste och de mest utsatta. Jag vet inte hur många som i all välmening har sagt: Men varför skall de samla pengar på hög? Varför är det inte rättvist att den som har mycket pengar betalar mycket och den som har litet betalar litet? Jag förstår de frågorna. Det är bara det att verkligheten talar ett helt annat språk Sjuka människor, som vistas långa tider på institutioner, skall ha hjälp att 1 få glädje av sina pengar. Det är många som under årens lopp inte har kunnat få den glädjen. Det är de institutionsbundna som mest av alla människor behöver omväxling och stimulans. Men genom sjukdomen har de inte kunnat organisera något sådant själva, i stället har pengarna växt på banken. Det är det som har varit felet, man skulle ha hjälpt dem att sätta sprätt på pengarna. Ett annat skäl, vilket är viktigast, är att det i framtiden inte kommer att finnas några s.k. långliggare annat än i rena undantagsfall. Hela vår vårdpolitik förändras ju. Människor skall rehabiliteras, de skall kunna bo hemma. Hela psykvården förändras. Det blir ett minne blott att människor under åratal vistas på institution. Några högar av pengar kommer sålunda inte att växa mer. Detta är det viktiga. Om vår nya vårdpolitik skall kunna genomföras i praktiken är det omöjligt med differentierade vårdavgifter. Då skall människor så att säga kunna pendla mellan hemmet och sjukhuset. Institutionsvården skall inte bli en slutstation. Men den dagen vårdbehovet förändras och institutionen måste bli ett hem, då skall den vara ett hem i den bemärkelsen att man kan kalla den ett hem, med egna möbler och kök. Självklart måste pensionärerna betala för det. Men, märk väl, då skall de betala för boendekostnaderna, vanlig hyra helt enkelt. Det har ingenting att göra med det differentierade system som nu går i graven. Det differentierade systemet har byggt på att man har rätt att behålla endast 30 96 av folkpensionen och 20 96 av övriga inkomster. Så fungerar inte andra inkomstprövande system. När sade kommunen om inkomstprövade daghemsavgifter att ni får bara behålla så här många procent av er lön? Dessutom har pensionärerna varit tvungna att tala om varför de vill behålla mer pengar. Man har fått motivera det in i minsta detalj. Jag minns en dam som fick tala om varför hon ville äta en bakelse om dagen, jag minns kvinnor som slagits för att få pengar till att behålla bilen, så att de hade en praktisk möjlighet att besöka den sjuke maken på sjukhuset. Jag minns sådana som förgäves slagits för att få behålla pengar till sin hyra, men fått avslag och därmed dödsdomen. Framför allt minns jag förnedringen. Allt detta har pågått medan vi i aktiva åldrar haft rätt att vara sjuka till samma kostnad, oavsett om vi varit högeller låginkomsttagare. Ett annat argument som har varit vanligt, och som jag är övertygad om att många fortfarande går omkring och i sitt hjärta tror på, är att det borde vara en utjämning mellan rika och fattiga pensionärer. Men också det slog slint. Jag minns fallet i Helsingfors då en folkpensionär utan ATP, men med åtskilliga miljoner i förmögenhet, fick sänkt avgift och då pensionären med hög ATP, men utan förmögenhet, fick en hög avgift. Där låg de i likadana sängar, i samma landstingsområde, den ena utan pengar på banken — han fick betala nästan hela sin pension i avgift — den andre, som var mycket förmögen, fick nedsatt avgift. Så slog reglerna. Men nu försvinner äntligen detta system. Det som finns kvar att fundera över och att se till att det fungerar i praktiken är självklart att de som har låga pensioner skall ha rätt till en nedsättning av avgiften. Det systemet fanns även tidigare, men det begagnades mycket litet. Jag tror, precis som flera talare här har sagt, att det går att hitta generella lösningar och metoder för att sätta ned avgiften för dem som har lägst pension. De metoderna kan och måste landstingen hitta. Prot. 1985/86:55 Det här är en stor dag för handikappoch pensionärsrörelsen men också — 18 december 1985 för vår demokrati, som Gertrud Sigurdsen sade. Detta visar att man aldrig. GG GG skall ge upp sin kamp när man är djupt övertygad i en fråga. Utan dessa folkrörelsers envetna kamp hade vi aldrig stått här i dag för att fatta det kommande beslutet. Det är ju handikappoch pensionärsrörelserna som i sina djupa led har mött oron och orättvisan, och det är ur denna oro som kraften till protesterna har kommit. Med saklighet, envetenhet och agitation har organisationerna nu fått samtliga partier att lyssna. Jag tycker att det är viktigt att påpeka, i den tid vi nu lever i, där man ofta talar om politikerförakt, att det faktiskt går att påverka och att aktionsgrupper och folkrörelser verkligen har en stor betydelse för de politiska besluten. Det manar till efterföljd. Det går att påverka om man engagerar sig. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och hoppas att vi härmed kan lägga alla handlingar om differentierade vårdavgifter i något historiskt arkiv.

Herr talman! När man vill bekämpa en sjukdom med ett visst preparat är det två frågor som är av intresse. För det första: Har det här medlet någon effekt? För det andra: Är medlet farligt? Det kan i vissa lägen vara humanitärt att tillmötesgå en patient, som önskar bli behandlad med ett naturmedel, även om detta inte har någon påvisbar effekt. Däremot är det viktigt att preparatet är ofarligt. Detta betonas också i direktiven till alternativmedicinkommittén. Det är därför förvånande att regeringen nu lägger fram ett förslag, som påtagligt minskar säkerheten för patienten. Riskerna är större vid injektion än när preparat tillförs på annat sätt. Där utgör naturligtvis inte naturmedel något undantag. De framställs på ett sätt, som inte garanterar att produkten blir steril. Infektioner är, inte oväntat, den biverkan som framför allt rapporterats vid de blygsamma försök med antroposofiska injektionsmedel som hittills förekommit på spridda håll i vårt land. Andra risker är överkänslighetsreaktioner och toxiska skador. Det här förslaget innebär att naturmedel skall kunna injiceras på patienter i stor skala utan att preparaten blivit föremål för socialstyrelsens prövning angående eventuell farlighet. Det kan inte finnas någon rimlig anledning att 13 ha lägre krav på skydd för patienten bara för att ett preparat inte har någon påvisad effekt och klassas som naturmedel. Hittills har man inom sjukvården tvärtom accepterat risker med behandling enbart om effekten av behandlingen bevisligen vida överstiger riskerna. Den principen borde få gälla också i fortsättningen. Det är viktigt att få ökad kunskap om naturmedlens fördelar och nackdelar. Om det skall vara något värde med en försöksverksamhet skall den vila på en stabil vetenskaplig grund. En seriöst upplagd och genomförd försöksverksamhet hör inte hemma på ett regeringskansli. Den bör initieras av socialstyrelsen, som bl.a. har tillgång till nödvändig expertis. Till sist: Forskning och försök på människor utan granskning av en forskningsetisk kommitté vore en styggelse ur patientskyddssynpunkt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! I det betänkande som nu behandlas föreslås ett tillägg till lagen om vissa medel avsedda för injektion, härefter kallad injektionslagen. Tillägget skall ge regeringen rätt att för särskilt fall besluta om dispens från lagens bestämmelser för att göra en försöksverksamhet möjlig. Som exempel på försöksverksamhet nämns verksamheten vid antroposofernas vårdhem i Järna, Vidarkliniken. Upplysningsvis kan nämnas att de antroposofiska läkarna är legitimerade läkare med vidareutbildning i antroposofisk medicin, som de ser som ett komplement till skolmedicinen. Naturmedel för injektion omfattas från den 1 juli 1981 till den 30 juni 1986 av den nämnda injektionslagen. Lagen har haft försökskaraktär. I december 1984 tillsatte statsrådet Sigurdsen alternativmedicinkommittén, som bl.a. fick direktiv att utvärdera nämnda lag. Kommittén överlämnade i september i år delbetänkandet Injektion av naturmedel med förslag att lagen permanentas med endast marginella förändringar. Förslaget är nu ute på remiss, och regeringen avser att återkomma med en proposition i ämnet under våren. Herr talman! Utgångspunkten för kommitténs arbete var helt enligt vad som sägs i direktiven ”att den enskilde så långt det är möjligt får frihet att själv välja erbjudna behandlingsformer och behandlingsmetoder. Samtidigt måste den vårdsökandes behov och säkerhet beaktas.” I direktiven omnämns också kravet på att rätt diagnos blir ställd och skydd mot kommersiell exploatering. Injektionslagen kan sägas ha haft två huvudsyften: att av humanitära skäl ge de människor, som så önskar, tillgång till injektionsbehandlingar med naturmedel samt att förbättra samhällets insyn och kontroll, vilket skulle kunna ge större säkerhet för patienterna. Kommittén konstaterade för sin del att injektionslagens humanitära syfte inte kunnat förverkligas fullt ut. Detsamma gäller frågan om ökad insyn. Utvärderingen har visat att verksamheten är av mycket liten omfattning. De rapporterade biverkningarna är få och bedömda som harmlösa. Hittills har godkänts endast tre preparat: Helixor, Iscador och Thymex L, det sistnämnda i november i år. Under arbetet med injektionslagen har uppmärksammats att lagen saknar dispensregler. Kommittén har nu föreslagit att det införs en dispensregel i syfte att få till stånd försöksv mheter på området. Bakgrunden är att det är angel äget med forskning och utvärdering på det alternativmedicinska området. Det betonas även i utredningsdirektiven, och alternativmedicinkommittén ser det som en av sina viktigaste uppgifter att stimulera den typen av insatser. Den antroposofiska medicinen bygger på den traditionella skolmedicinen men har därutöver olika andra behandlingssätt. Kostens betydelse för terapin är en viktig del liksom musik, målning och rörelseterapi. Naturmedel spelar en stor roll i den totala läkekonsten, och antroposoferna anser att injektioner av naturmedel är en nödv Det är av vikt att en utvärdering kan göras av den verksamhet som skall bedrivas vid antroposofernas nya sjukhus i Järna. Det är viktigt att se till helheten i deras verksamhet. Injektion av naturmedel som är en väsentlig del kan då inte utelämnas. Det är därför nödvändigt att genom dispens möjliggöra en fö sverksamhet som omfattar hela verksamheten. tiftningen är utformad nu är det svårt att få till stånd försök som kan ge hälsooch sjukvården nya och intressanta erfarenheter på detta område. I andra länder har antroposofiska preparat använts i över 60 år. I Norge, Danmark och Finland har man en betydligt liberalare inställning. I Finland tillämpas i princip samma tillståndsprövning som här, men där får preparaten säljas under den tid som anmälan handläggs. I Europa förskrivs de antroposofiska injektionsläkemedlen av ca 8 000 läkare och används på 27 sjukhus, och det finns goda erfarenheter. Mot den bakgrunden ter sig våra bestämmelser väl restriktiva. Det var en kort bakgrund till regeringens förslag om dispens från injektionslagen. I dispensbeslutet får enligt propositionen regeringen upp ställa villkor. Om dessa åsidosätts eller om försöksverksamheten bedrivs på olämpligt sätt, får beslutet om dispens återkallas. Av propositionen framgår också att dispens skall kunna ges från det i injektionslagen inskrivna detaljhandelsmonopolet. Likaså skall dispens kunna ges från de för injektionsmedlen gällande anmälningsoch årliga avgifterna, som ses som ett hinder för försöksverksamhet. Två motioner har väckts i anslutning till propositionen. Den ena motionen - av Gunnar Biörck i Värmdö — belyser med all önskvärd tydlighet hur kontroversiellt området alternativ medicin kan uppfattas och vilka fördomar och motsättningar som finns. I den andra motionen skriver Anita Bråkenhielm och Lars Leijonborg sammanfattningsvis att de anser det angeläget att vinna kunskap om naturmedlens terapeutiska fördelar och nackdelar och att försöksverksamhet därför är väl motiverad. Motionärerna anser emellertid att tidpunkten för förslaget är fel vald och att remissomgången borde inväntats. De påpekar vidare att om avsteg skall göras från gällande regler, får det inte leda till ökade risker. Av propositionen framgår att försöksverksamheten bör vara tidsbegränsad och utvärderas. För att dispens skall beviljas bör enligt propositionen krävas att tillverkaren eller importören av ett preparat visar att medlet erfarenhetsmässigt inte medför hälsorisker vid normalt bruk. Det bör kunna visas att medlet under en inte alltför kort tid använts i annat land utan beaktansvärda biverkningar. Det krävs att tillverkningen bör ske med aseptisk teknik och enligt s.k. good manufacturing practice. Priset skall vara skäligt. Behandlingen skall, precis som för närvarande, beslutas av legitimerade läkare och kunna avse även andra sjukdomar än cancer i terminalstadiet. För behandling av barn under 15 år krävs tillstånd från socialstyrelsen. Läkare är skyldig att anmäla biverkningar, och den som erhåller dispens skall ha försäkring motsvarande patientoch läkemedelsförsäkringarna. Dispensansökan bör remitteras till socialstyrelsen och alternativmedicinkommittén för yttrande innan regeringen fattar beslut. Försöksverksamheten skall följas av kommittén. Dispensen kan ju endast beviljas t.o.m. juni 1986, eftersom lagen inte gäller längre. Men förlängs lagen, anser man att försöksverksamheten skall kunna gälla i fem år och att den skall utvärderas. Vidare säger statsrådet att en dispensregel bör utnyttjas restriktivt. Utskottet, som delar uppfattningen att en dispensregel bör införas, understryker vikten av de nyss uppräknade villkoren som skall vara förenade med dispensgivandet — detta för att garantera patientens säkerhet. Utskottet har också erfarit att de medel som kan komma i fråga för dispens skall steriltestas. Jag vill betona att det här gäller försöksverksamhet, som noga skall följas. Jag anser att det är helt klarlagt att en sådan dispens från lagen inte leder till ökade risker för dem som använder medlen. Det är egentligen ingen stor förändring i lagen, men eftersom den i vissa läger upplevs som kontroversiell och eftersom felaktiga uppgifter har cirkulerat, har jag valt att vara utförlig i min redogörelse. Herr talman! Jag vill slutligen yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen av Ingrid Ronne-Björkqvist.

Herr talman! Den sak vi här behandlar är mycket allvarligare än många tycks föreställa sig. Eftersom statsrådet Sigurdsen undanhållit riksdagen innehållet i de särskilda yttranden som avgivits av alternativmedicinutredningens läkarrepresentanter, vill jag inledningsvis läsa in vissa utdrag ur dessa i protokollet, så att kammaren i alla fall skall veta vad sakkunskapen haft att säga.

——— Till alla preparat som används i medicinskt syfte — läkemedel såväl som naturmedel — knyter sig ur patientens och läkarens synvinkel framför allt två frågor av intresse, nämligen om preparatets medicinska effekt och om dess säkerhet för patienten. Det är bl.a. med tanke härpå som läkemedlen genomgår en synnerligen rigorös kontroll innan de registreras. När det gäller naturmedel bortser man från den terapeutiska effekten. Däremot är spörsmålet om att ett naturmedel kan vålla skador av största betydelse. Man måste härvid beakta, att den potentiella skaderisken är större, när det gäller medel avsedda för injektion — läkemedel såväl som naturmedel — än då fråga är om medel som skall tillföras patienten på annat sätt. — — — De antroposofiska injektionsmedlen — vilka det här närmast gäller — framställs av natursubstanser som från början inte är sterila. Framställningen sker aseptiskt, vilket inte är någon garanti för att produkten är steril. När kommittén konstaterar att man under hand fått klart för sig att socialstyrelsen inte kommer att vara beredd att ge dispens för användande av naturmedel för injektion i avvaktan på styrelsens slutliga bedömning av medlet, är skälet att styrelsen inte är beredd att ge avkall på säkerheten för patienterna. Av kommitténs direktiv framgår att några sänkta säkerhetskrav inte bör accepteras. Att regeringen i stället för socialstyrelsen skulle ge sådan dispens ökar ju inte säkerheten för patienten. ——— Det bör också påpekas, att regeringskansliet saknar tillgång till den expertis, som krävs för att rätt kunna bedöma, huruvida ett visst naturmedel för injektion kan släppas fritt — — —. Denna expertis finns hos socialstyrelsens läkemedelsavdelning. —- —-=- Slutligen sägs det att dispensen skall beviljas för att möjliggöra försöksverksamhet. — — —- Forskning — — —- bör naturligtvis stödjas, men då måste krav finnas på godkännande av forskningsetisk kommitté. Kommittén skall därvid bl.a. göra en analys av om forskningsuppläggningen är sådan att den är meningsfull så att den kan ge svar på ställda frågor.

inte redovisats, skall få injiceras på patienter i Sverige. — —— Enligt vår mening möjliggör Socialstyrelsens nuvarande regler om läkemedelsprövning just den typ av försöksverksamhet som vore välkommen för att bevisa den påstådda effekten av naturmedel. Medlen och försöken skulle då också komma att rätteligen bli bedömda av etisk kommitté. — —— Ett av skälen till särskilda dispensregler anges vara Vidarklinikens behov av ca. 1 200 preparat för injektion. Det är enligt vår mening viktigt att inte en enskild fråga såsom Vidarklinikens verksamhet, får påverka den nya lagens utformning. Detta synes nu vara fallet. Sammanfattningsvis anser vi att alla naturmedel som avses för injektion måste genomgå toxikologisk prövning och att de dessutom skall steriltestas före de får användas. Den av kommitténs ledamöter föreslagna dispensregeln bör ej godkännas.” Till yttermera visso har två av kammarens läkarledamöter, Anita Bråkenhielm och jag själv, motionerat om avslag på propositionen, och den tredje läkaren här, dr Ronne-Björkqvist, i socialutskottet reserverat sig till förmån för avslag på propositionen. Detta har inte skett av några skråhänsyn utan som ett uttryck för vanlig anständighet i handhavandet av riksdagens lagstiftningsmakt.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 Såväl det nu föreliggande ärendets behandling i regeringskansliet som avlägsnandet av generaldirektör Westerholm kommer emellertid att granskas av konstitutionsutskottet. Jag kan inte neka mig att i det sammanhanget citera vad min värderade utskottskamrat i konstitutionsutskottet Wivi-Anne Cederqvist anförde här i kammaren så sent som förra veckan: ”Vad är det för mening med att tillsätta en utredning om man sedan inte inväntar remissyttrandena och utvärderingen av denna utredning?” Den här propositionen har främst tillkommit för att otillbörligt gynna en privat klinik, som kallar sig Vidarkliniken, i Järna. Själva lagförslaget har emellertid givits en generell utformning. I 10 § heter det nämligen: ”Regeringen får för särskilt fall besluta om dispens från denna lag för att möjliggöra försöksverksamhet med användning av medel som avses i lagen.” Vilken regering som helst — dvs. i realiteten vilken socialminister som helst — kan, om denna lag antas, meddela dispenser åt någon annan troslära eller något geschäft, som man önskar gynna. När mina läkarkolleger och jag inte vill acceptera denna uttunning av patientskyddet, är det således inte specifikt Vidarkliniken som vi — eller i varje fall jag — riktar oss mot. Den står dess bättre inte under min tillsyn, men statsrådet Sigurdsen gör det, och det är min skyldighet att utkräva ansvar av henne. I min motion 1985/86:105 har jag redovisat en del av den kvalitetsuttunning som — under socialdemokratisk ledning — drabbat svensk sjukvård under senare år. Vi hade i 305 år, från 1663 till 1968, här i laAdet en medicinalstyrelse som leddes av läkare och som har en stor del av äran av den svenska sjukvårdens uppbyggnad och utveckling i hägnet av det som i den ”allmänna läkarinstruktionen” kallades ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Socialdemokraterna lyckades att 1968 demolera detta fina ämbetsverk och slå ihop det med socialstyrelsen under den senares namn, därför att en inflytelserik socialdemokrat i riksdagen då tyckte att ordet social var ett så mycket finare ord än något som hade med medicin att göra. Det nya verket fick i alla fall en socialdemokratisk anatomiprofessor som generaldirektör i tio år och därefter en docent i farmakologi, dvs. läkemedelslära, som också varit medicinalråd och expert i det statliga Apoteksbolaget, som generaldirektör i sex år, intill dess statsrådet Sigurdsen, som nu lagt fram denna bedrövliga proposition, fann för gott att avlägsna denna på detta område sällsynt kunniga verkschef.

”Man märker avsikten och blir beklämd”, för att parafrasera en gammal tysk diktare, vars sista ord sagts vara: ”Mehr Licht!” Här är det emellertid inte fråga om att sjunga ”från mörkret stiga vi mot ljuset” utan tvärtom: Med Gertrud Sigurdsens proposition sänker vi oss från ljuset ned mot mörkret: det ljusskygga tillstånd som inte kan tåla en sakkunnig genomlysning, inte den grundliga prövning som alla andra läkemedel i vårt land genom en av riksdagen stiftad lag är underkastade, men vilken här alltså godtyckligt skall kunna sättas ur spel. Och detta skriver alltså t.o.m. Daniel Tarschys — som verkat vid ett universitet, vars devis varit: ”Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större” — under på och föreslår riksdagen att anta!

Ja, det anges t.o.m. att de för Vidarkliniken avsedda medlen skall kunna importeras direkt från tillverkarna, bland vilka lär befinna sig allehanda utländska företag, vilkas ”sortiment” fyllt sakkunskapen med förfäran och vämjelse. Men vad gör det? Ty där sägs finnas — jag förmodar i motsats till landets övriga sjukhus — kunskaper inte blott om den fysiska människan utan också om den andliga. Vilken ohöljd ringaktning av all den människokunskap, den psykologiska förståelse och det existentiella stöd som har otaliga företrädare inom vida kretsar inom dagens svenska sjukvård! Vilken förmätenhet på deras vägnar, som här begär att få undslippa den samhälleliga insyn som svensk medicin i övrigt självklart och utan konster underkastar sig! Och samtidigt: Vilket eländigt svaghetstecken! Herr talman! Företrädare för Vidarkliniken har i brev till mig fordrat att jag skulle ta tillbaka min motion, vid hot att eljest, som man skriver, ”vidtaga de åtgärder vi finner erforderliga”. Jag har inte tagit tillbaka min motion, men om något skulle hända mig efter detta anförande, så vet kammaren i varje fall var man kan börja söka upphovet. Herr talman! Det är för mig ett anständighetskrav att yrka avslag på utskottets hemställan och bifall till doktor Ronne-Björkqvists modiga reservation. Heder åt den flickan!
Herr talman! Vi vet att det är så att många människor efterfrågar alternativ medicin, och då är det viktigt att samhället får insyn och vidtar åtgärder för att garantera säkerheten. Det vi nu diskuterar är ett led i detta. Om villkoren för godkännande är alltför stränga, motverkar lagen sitt eget syfte såväl humanitärt som säkerhetsmässigt, och då får man också räkna med att den illegala verksamheten kan breda ut sig. Det krävs med andra ord att olika intressen som ibland kontrasterar mot varandra läggs samman i en helhetsbedömning. Om all utveckling skulle vara beroende av att experter — och för all del också läkare — skulle vara eniga, så skulle det inte hända så mycket. Ibland måste vi fatta politiska beslut när vi har sammanvägt helheten. Angående de 1 200 preparaten är det så att det är 50 preparat som kommer i fråga. Socialstyrelsens läkemedelsavdelning skall göra inspektion i de två fabriker som kommer i fråga. När det gäller utvärderingen har jag hört mig för, och jag vet att man — Prot. 1985/86:55 arbetar i departementet med målet att en medicinsk institution skall vara — 18 december 1985 intresserad och arbeta med det här och att projektet skall prövas av en etisk

Herr talman! Det kan naturligtvis synas litet onödigt att de tre läkare som finns i riksdagen engagerar sig i denna fråga, och dessutom så att säga på samma sida, för reservationen. Men det är egentligen inte i min egenskap av läkare som jag tycker att jag vill säga någonting i den här debatten, utan därför att jag en gång har varit medansvarig för lagen om naturmedel för injektion. Jag var en av dem som var med och utformade den i socialutskottet och förändrade en hel del i förhållande till det regeringsförslag som då förelåg. Har jag inte gjort någon annan insats i svensk politik, så har jag i alla fall gjort en egen lagparagraf, den som skyddar barn under 15 år från att bli behandlade utan myndighetsi i det enskilda fallet. Vad som gör mig förbryllad är: Vad skall det här tjäna till — en dispensmöjlighet som skall gälla ett halvår? Den enda motivering jag kan hitta i utskottsbetänkandet är att det är för att alternativmedicinkommittén skall kunna följa en försöksverksamhet. Då vill jag fråga utskottets talesman: Varför kan man inte vänta ett halvår på den nya lag som måste komma och träda i kraft till den 1 juli 1986? Eller är det så att inga dispensmöjligheter skall finnas i den nya lagen? Gör man här en lucka under ett halvårs tid för att släppa fram en grupp — jag förstår att den här lagen är anpassad till en enda grupp; den gäller inte alla — genom ett hål att slinka igenom, undan bl.a. de ekonomiska förpliktelser som man annars skulle åläggas? Jag vill också fråga utskottets talesman: Gäller lagen alla? Kan herr Sandberg i Aneby, som verkligen inte har varit föremål för någon större välvilja under de år som har gått sedan lagen om injektionsmedel kom till — egentligen för hans skull — söka dispens och själv som tillverkare visa att tillverkningsmetoderna är tillfredsställande, själv som tillverkare visa att hans medel inte medför några hälsorisker? Sedan förstår jag inte heller varför dispensen plötsligt skall gälla Apoteksbolagets försäljningsmonopol. Jag vet att Apoteksbolaget inte är särskilt lyckligt över att få ta hand om den här försäljningen, men om man nu skall göra det, kan då de som tillverkar Thymex-L, Helixor och Iscador också begära dispens från Apoteksbolagets försäljningsmonopol? Gäller lagen lika för alla? Det står också att en sådan här försöksverksamhet kan utsträckas i upp till fem år. En försöksverksamhet kan alltså få dispens i fem år framåt. Alternativmedicinkommittén skall alltså tydligen sitta i fem år, för den skall ju följa försöksverksamheten. Motivet till min motion och till att jag över huvud taget blandade mig i det här är att jag inte kan begripa vad det här halvåret skall tjäna till. Gäller det mer en sofistikerad påtryckargrupp som har lättare för att uttrycka sig och nå högt uppsatta makthavare än en ensam gammal man i Småland med sina anhängare som inte mött någon förståelse från det ena eller andra hållet under dessa år? Det känns litet konstigt för mig att stå här i riksdagens € kammare och tala för herr Sandberg i Aneby, men jag gör faktiskt det i dag. Jag tycker också att det är egendomligt att regeringen skall kunna ge dispens från kraven att det skall vara invändningsfritt påvisat att medlet inte medför hälsorisker och att det skall vara påvisat att tillverkningen sker på ett tillfredsställande sätt. Detta sägs visserligen inte, men socialstyrelsen skall inte behöva visa det. Sedan skall socialstyrelsen kunna ge dispens beträffande avgifterna för prövning. Vore det inte bättre kompetensmässigt tvärtom — att den vetenskapliga och läkemedelstekniska expertis som finns inom socialstyrelsen beviljade dispens från kraven på den vetenskapliga sidan, medan regeringen, som sitter på pengarna i landet, beviljade dispens från avgifterna? Förslaget innebär att man fördelar kompetensen i samhället på ett alldeles orimligt sätt. Jag satt och läste det här betänkandet i går, eftersom jag ville begripa vad det egentligen handlar om. Det var då jag bestämde mig för att jag ändå måste säga något. Det här är i och för sig en liten fråga, men den är principiellt viktig. Det är en fråga om renlighet, en fråga om lagar som skall gälla lika för alla, en fråga om att inflytelserika påtryckargrupper inte skall kunna tillskansa sig förmåner som inte gäller för andra och som dessa andra så vitt jag förstår inte heller har möjlighet att söka. Jag vill givetvis yrka bifall till reservationen, och jag tycker att vi också skall driva det hela till votering och rösträkning, för att se hur många det finns som tycker att vi skall hålla fanan högt i sådana här fall och inte falla till föga för tillfälliga inneströmningar — detta sagt med den största respekt för att människor skall ha rätt att söka hjälp i alternativ medicin. Jag har stor erfarenhet av att ha sett herr Sandbergs verksamhet; jag har sett vad en förmåga att inge förtroende och hopp hos människor kan betyda, oavsett om preparaten har någon verkan eller inte. De preparat som vi talar om här har den sortens koncentration och utspädning att man — som det sades oss när vi i socialutskottet behandlade lagen om injektion av naturmedel — kan jämföra med att koka kaffe på en kaffeböna och då använda den vattenmängd som finns i Vättern. Verksamheten är alltså kanske inte så farlig, men jag tycker att principen och sättet att gå till väga är felaktiga.

Herr talman! Det var egentligen Gunnar Biörcks i Värmdö mycket känsloladdade inlägg här i talarstolen som fick mig att begära ordet.

Jag tycker det är viktigt att vi för debatten i just det lugna och sakliga tonläge som t.ex. Anita Bråkenhielm alldeles nyss talade i. Det är inte så att vi med den aktuella lagen släpper loss en mängd okända och oprövade preparat för användning. De preparat som är aktuella för dispens är sådana som har använts i vår omvärld i årtionden och som det alltså finns gedigen erfarenhet av. Det är inte heller så att det står en enig läkarkår mot en samling dilettanter och amatörer. Som har framhållits här tidigare är — Prot. 1985/86:55 alla som skall använda dessa preparat legitimerade läkare. Det föreligger 18 december 1985 alltså åsiktsskillnader i läkarkåren. Då är det naturligtvis befogat at man. 0 skapar möjlighet också för minoriteten bland läkarna att arbeta under rimliga förhållanden. Verksamheten vid Vidarkliniken skall inte heller bedrivas utan myndighetsinsyn. Socialstyrelsen och andra myndigheter har alla möjligheter till insyn i och kontroll över verksamheten. Anita Bråkenhielms viktigaste frågeställning var vad dispensen tjänar till. Jag tycker att detta är ett utmärkt exempel på hur man låter det sunda förnuftet, det praktiska förståndet, ta överhanden över paragrafrytteri. En klinik står färdig i Järna. Det finns patienter som vill bli vårdade vid kliniken, och det finns läkare som vill göra en vårdinsats. Jag har själv haft tillfälle att se kliniken och besöka patienter där. Det gäller nu att inte onödigtvis fördröja verksamheten genom att avvakta en formell process. Vi har kunskap nog för att veta att de aktuella preparaten kan användas utan fara för patienten. Då måste man ställa sig frågan: Skall vi av formella och byråkratiska skäl undanhålla patienterna denna möjlighet till vård under en viss bestämd tid? Jag tycker att regeringen har all heder av att man har velat finna en smidig lösning på det praktiska problemet att möjliggöra att verksamheten kommer i gång utan onödiga dröjsmål. Reaktionen på regeringens förslag till dispens har varit ganska kraftig från visst läkarhåll. En hel del av inläggen i denna debatt, också utanför riksdagens kammare, har präglats av starka övertoner. Möjligen kan detta vara ett uttryck för att det alltid finns ett slags etablerad konservatism som bromsar nya och annorlunda idéer. Det är bara den praktiska erfarenheten som visar vad nya idéer är värda. Genom att anta den nu föreslagna dispenslagstiftningen åstadkommer man ett underlag för att vi skall få dessa praktiska erfarenheter. Det, om något, måste skapa mera ljus av det slag som Gunnar Biörck, åtminstone i någon del av sitt anförande, efterlyste.
Herr talman! Det var med anledning av Anita Bråkenhielms anförande som jag ville säga några ord, men jag kan nästan nöja mig med att instämma i vad Pär Granstedt nyss har framfört. Jag vill dock tillägga att det från början är sagt att dispensregeln skall användas restriktivt. Självfallet får varje ansökan behandlas efter sin kvalitet och med hänsyn tagen till alla de säkerhetsaspekter som vi här i dag har talat om.
Herr talman! Jag vill fortfarande veta om dispensregeln skall finnas kvar även efter den 1 juli 1986 och alltså tas in i den nya lagen. Om så inte är fallet, blir det mycket bråttom för alla dem som inte har haft underhandskontakter med kommittén och departementet, eller vilka det nu är som kontakterna har tagits med, och som därför inte har kunnat förbereda sina ansökningar. Jag vill även veta om det är möjligt för andra än den klinik som nu är 23 aktuell att ansöka om dispens också när det gäller undantaget från detaljhandelsmonopolet. Jag vill också fortfarande veta varför man inte kunde vänta ett halvår och skriva in dispensregeln i den nya lagen. Det hade i och för sig varit fullständigt vansinnigt att göra detta, eftersom man naturligtvis i stället skulle ha utformat en ny lag som inte krävde att socialstyrelsen blandades in med någon kontroll. Är det kanske det som alternativmedicinkommittén avser att göra? I så fall är detta ett logiskt sätt att handla på. Men om man tänker införa en ny lag där det inte finns några dispensmöjligheter och enligt vilken socialstyrelsen återigen skall inträda och ha ett kontrollansvar, då är det här förslaget ännu mer hårresande. I så fall skapar man under ett halvt års väntetid ett kryphål som bara en enda klinik, en enda verksamhet, har möjlighet att utnyttja. Det är dessa frågor jag vill ha svar på.
Herr talman! Alternativmedicinkommittén, vars betänkande nu är ute på remiss, är enigt i fråga om att lagen skall permanentas. Men kommittén föreslår en del smärre förändringar, däribland den dispensregel som vi diskuterar. Det ankommer sedan på regeringen att skriva en proposition i ämnet, och en sådan kan vi förvänta oss till våren.
Kammaren övergår nu till att debattera socialutskottets betänkande 8 om försöksverksamhet inom hälsooch sjukvårdens område.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 2 och 3, som är fogade till betänkandet nr 8 från socialutskottet. Försöksverksamheten inom hälsooch sjukvården avser i första hand primärvården. Från moderat sida tycker vi att det är bra om man kan mjuka upp de nuvarande riktlinjerna och få en försöksverksamhet till stånd. Vi har länge arbetat för detta. Men vi tycker samtidigt att det är mycket märkligt att verksamheten skall behöva begränsas på ett sådant sätt som föreslås i propositionen och som utskottsmajoriteten ställer sig bakom. Enligt vår mening skulle försöksverksamheten vara av betydligt större värde om alla kommuner kunde delta i försöket. När det gäller frågor som tangerar den primärkommunala hälsooch sjukvård som landstingen handhar kan nämligen den primärkommunala verksamheten bedrivas på olika sätt beroende på vilken kommun det gäller och beroende på vilken fråga det är som är aktuell. Vi menar att vi inte får ut det positiva i försöksverksamheten om vi begränsar den enbart till försökskommunerna. Det finns därför, som vi ser det, ingen som helst anledning att göra en sådan begränsning, utan varje kommun bör ges möjlighet att bedriva försöksverksamheten som sådan. Jag tycker vidare att utskottsmajoriteten i det här betänkandet faktiskt har gjort ett avsteg från de huvudprinciper för försöksverksamhet av detta slag som utskottet tidigare har uttalat. Jag citerar från utskottsbetänkandet på s. 4, där det står följande: ”Utskottet har vid flera tillfällen tidigare behandlat frågan om huvudmannaskapet för primärvården. Utskottet har därvid understrukit betydelsen av samverkan mellan kommuner och landstingskommuner. I betänkande SoU 1984/85:28 framhöll utskottet att det behov som föreligger av samverkan och samordning mellan primärvården och primärkommunala organ borde kunna tillgodoses genom olika samverkansavtal och modeller.” Utskottsmajoritetens tidigare uttalande avser givetvis alla primärkommuner och alla landstingskommuner. Men nu säger utskottet plötsligt — jag citerar från s. 5: ”Utskottet anser därför i likhet med propositionen att försöksverksamheten tills vidare bör begränsas till de kommuner som omfattas av frikommunförsöket.” Utskottet backar således betänkligt när det gäller den principiella inställningen till försöksverksamheten som sådan. Det är en mycket beklaglig försiktighet som utskottsmajoriteten står för. Jag vill än en gång understryka att jag tror att begränsningen kommer att inverka menligt på försöksverksamheten. Från moderat sida har vi också velat understryka att det i samband med beslutet om försöksverksamheten finns anledning för riksdagen att klart poängtera nödvändigheten av enskilda alternativ inom sjukvården. Även på den punkten skriver utskottsmajoriteten litet välvilligt. Man hänvisar till tidigare uttalanden, och man hänvisar till departementschefen, som också anser att som komplement kan den alternativa privata vården vara bra. Jag beklagar att vi moderater är ensamma om den reservation där vi kräver att i samband med denna försöksverksamhet också alternativen skall aktualiseras på ett alldeles speciellt sätt. Vi kräver detta helt enkelt därför att vi vet att det råder en mycket stor njugghet både från riksdagsmajoriteten och från vissa majoriteter i kommuner och landsting när det gäller initiativ och ökade möjligheter för privata alternativ inom hälsooch sjukvården. Det är mycket beklagligt att utskottet uttalar att det ankommer på kommunerna att avgöra huruvida det skall vara privata alternativ och i vilken omfattning. Enligt moderat uppfattning ankommer det i första hand på patienterna att avgöra vilken vård de vill ha. Det är kommunernas och landstingskommunernas skyldighet att tillhandahålla vård och se till att vården kommer patienten till godo utifrån de önskemål som patienten har. Tyvärr är vi moderater ensamma om att klart poängtera detta i reservation 3 till utskottets betänkande. Det hade varit positivt att just i samband med denna försöksverksamhet kunna vidga försöken till att omfatta privata alternativ inom äldreomsorgen, som behöver sjukvårdsanknytning, för att ta ett enda exempel. Jag försäkrar kammarens ledamöter att från moderat sida kommer vi att för patienternas valfrihet, oaktat om det gäller begränsade fortsätta att sl försök eller försök som omfattar hela landet. Med detta, herr talman, ber jag än en gång att få yrka bifall till de moderata reservationerna.

Herr talman! Den proposition och det utskottsbetänkande som vi nu behandlar öppnar möjligheter för försöksverksamhet på hälsooch sjukvårdens område i de kommuner som ingår i det s.k. frikommunsförsöket. En landstingskommun och en kommun kan träffa avtal om att kommunen på försök får bedriva primärvårdsverksamhet. Landstingskommunen har huvilket är en garanti för att sjukvården blir enhetlig. I s — och det stöds av utskottsmajoriteten — att en förutsätt vudmannaskapet propositionen s ning är att regeringen godkänner det avtal som är träffat mellan landstingskommunen och kommunen. Från centerns sida anser vi att detta är en onödig åtgärd och litet av centralstyrning. Det gäller ju frivårdskommunerna, och vi menar att i en försöksverksamhet skall resp. kommun och landstingskommun kunna klara av detta utan att först få ett ja från regeringen. I propositionen hänvisar man till — även på den punkten ansluter sig utskottsmajoriteten till propositionens förslag — omsorgslagen för psykiskt utvecklingsstörda, där det står att det har öppnats möjligheter för landstingen att träffa avtal med kommuner om att dessa skall ta hand om vissa omsorger. Detta gäller emellertid generellt för kommunerna och för landstingen. Jag menar därför att denna motivering inte är hållbar, eftersom det är frikommunerna vi nu diskuterar. Vi har i en motion, som vi följt upp i reservation 1, hävdat att det är en onödig åtgärd att avtalet skall överlämnas till och godkännas av regeringen.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

Herr talman! Detta betänkande handlar, som tidigare talare har sagt, om en proposition från regeringen som gäller försöksverksamhet inom hälsooch sjukvård. Utskottet har med anledning av denna proposition skrivit ett betänkande. Det är ett kort betänkande, och jag skall därför inte bli långrandig denna speciella dag. Tidigare talare har redogjort för propositionens innehåll. Den gäller ett lagförslag som öppnar möjlighet för försöksverksamhet i de kommuner som ingår i frikommunsförsöket. Kommunen och landstinget skall kunna träffa avtal om att kommunen på försök får bedriva primärvård. Huvudmannaskapet skall ligga kvar på landstinget, och regeringen skall godkänna avtalet. Utskottsmajoriteten har tillstyrkt propositionen på samtliga punkter. Jag skall kortfattat beröra de reservationer som tidigare talare har tagit upp. I reservation 1 från centern kräver man att försöksverksamhet skall få bedrivas utan att regeringen godkänner avtalet. Utskottsmajoriteten har emellertid uppfattningen att den här föreskriften snarare är ett stöd för de avtalsslutande parterna än ett uttryck för någon form av centralisering, som det står i reservationen. Inte minst ur patientens synpunkt är det viktigt att det inte uppkommer några nya oklarheter när det gäller vem som har ansvar och skyldighet för hälsooch sjukvården. I reservation 2, som är en moderat reservation, tar man upp frågan om att försöksverksamhet skall kunna bedrivas även i andra kommuner än i dem som ingår i frikommunsförsöket. Utskottsmajoriteten menar att det ligger i sakens natur att en försöksverksamhet har en begränsad omfattning. Försöksverksamheten skall kunna utvärderas. Avsikten med utvärderingen är att den skall kunna ge underlag för en bedömning om huruvida försöksverksamheten bör utvidgas till fler kommuner än dem som ingår i det ursprungliga försöket. Göte Jonsson påstår att utskottsmajoriteten är inkonsekvent. Men det här är ju inte det enda uttrycket för samarbete och samverkan mellan kommuner och landsting som förekommer i landet. Det finns många andra former av samverkan och samarbete. Det pågår sådan verksamhet på många håll i landet. Jag kan därför inte inse att detta skulle innebära någon inkonsekvens från utskottsmajoritetens sida. Slutligen skall jag kommentera reservation 3 om ökad användning av enskilda vårdalternativ. I utskottsbetänkandet konstaterar vi att när detta avtal mellan kommunen och landstinget har upprättats är det, som Göte Jonsson sade, upp till kommunen att avgöra i vilken utsträckning det är lämpligt att utnyttja enskilda vårdalternativ. Denna hållning står i överensstämmelse med den principiella inställning som utskottet många gånger tidigare har redovisat när det gäller relationerna mellan offentlig och privat hälsooch sjukvård. Den inställningen ger man uttryck för i utskottsbetänkandet med hänvisning till tidigare ställningstaganden och med hänvisning till regeringens proposition om hälsooch sjukvård. Den inställning som utskottet har haft sedan lång tid tillbaka är således bekant.

Herr talman! Jag tycker personligen inte att det ligger i sakens natur att en försöksverksamhet skall vara begränsad så till vida att den skall gälla enbart vissa kommuner. Det är ju inte alls säkert att det bästa resultatet av en försöksverksamhet kan uppnås just inom dessa kommuner. Det kan ju hända att flera av de övriga kommunerna skulle kunna bidra med betydligt bättre försöksalternativ när verksamheten skall utvärderas. Jag delar utskottsmajoritetens och departementschefens uppfattning att en försöksverksamhet skall utvärderas, men det faktum att försöket nu är begränsat till några kommuner gör att utvärderingens resultat blir mera osäkert än om flera kommuner hade fått delta i försöksverksamheten. Yvonne Sandberg-Fries säger att utskottsmajoritetens inställning när det gäller privata alternativ är välbekant. Ja, den är välbekant, men för den skull är den inte bra. Det är av den anledningen som vi moderater har avgivit en reservation där vi föreslår att försöksverksamheten skall utvidgas också på det området.
Herr talman! Yvonne Sandberg-Fries upprepar det som utskottsmajoriteten säger, nämligen att regeringens godkännande skulle ge ett stöd för avtalsparterna och eliminera oklarhet om ansvaret. Jag förstår inte detta resonemang. Huvudmannaskapet ligger ju alltjämt kvar hos landstingskommunen, och det bör garantera att några oklarheter inte uppstår. Hela denna argumentering är mycket svag. Om det är fråga om försöksverksamhet i frikommuner bör de få ansvaret att klara ett sådant här avtal utan att regeringen skall behöva godkänna det.
Herr talman! Till Göte Jonsson vill jag först säga, att om man inte vill begränsa försöksverksamheten till de kommuner som ingår i frikommunsförsöket innebär det ett ifrågasättande av hela uppläggningen av frikommunsförsöket. Jag tror att det finns en stor majoritet för att arbetet skall ske på detta sätt. Försöket har kommit till efter initiativ från kommuner och landsting, som har redovisat sitt intresse för olika försöksverksamheter. Därmed har det också kommit förslag från lokalt håll som har vandrat vidare genom beslutsordningen. Jag anser fortfarande att det är rimligt att försöksverksamheten har en begränsad omfattning, just för att man skall kunna säkerställa en ordentlig utvärdering. Sedan till frågan om regeringens godkännande av avtal. När man i praktiken skall bedriva en omfattande försöksverksamhet, som det blir fråga om på det lokala planet när det gäller hela primärvården och dess sätt att fungera, är det ingen okomplicerad operation man ger sig på. Det är många lagar och bestämmelser som styr detta område, och jag tror att de avtalsslutande parterna inte heller har något att invända mot att de får stöd av regeringen, genom att den prövar om man lokalt har kommit ihåg alla detaljer i det avtal som sluts. Därför tror jag att det här är en vettig ordning.
Herr talman! När vi moderater föreslår att alla kommuner skall få med i försöksverksamheten är det inte ett tecken på att vi har en bristande tilltro till försöksverksamheten. Däremot tycker jag att majoritetens begränsning tyder på en begränsad ambition när det gäller att uppnå resultat
Herr talman! Jag kan inte undvika att drabbas av misstanken att det bakom moderaternas förslag ligger sådana resonemang som vi vet har förts inom moderata samlingspartiet, där de över huvud taget ifrågasätter landstingens ansvar för hälsooch sjukvården. Vi har från utskottsmajoritetens sida den uppfattningen att det är landstingen som har ansvaret, och därför vill vi inte heller släppa loss någon vildvuxen försöksverksamhet på detta område, med mindre än att vi vet vad vi gör. Det bör vi ta reda på först.

Herr talman! Bakgrunden till den här diskussionen är att regeringen tog till litet för snävt när man kom till riksdagen och bad om tillstånd för frikommunsförsöket. Man begärde möjlighet att ge dispens från vissa lagar. Sedan har man upptäckt under utvecklingens gång att det behövs ytterligare modifikationer av olika lagar för att möjliggöra detta försök. Vi diskuterar nu ett förslag; det kom nyligen ytterligare en proposition på riksdagens bord, som en eftersläntrare till den första propositionen om frikommunsförsöket. Den fråga vi från folkpartiets sida ställt oss är om detta är rätt tillfälle att motionera våra käpphästar. Vi tycker inte det. Det är fel tillfälle att motionera våra käpphästar.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

Herr talman! Bland de frågor som vi politiker har att behandla är utan tvivel de stora överlevnadsfrågorna de viktigaste. Det handlar här om att inte utsätta natursystemet för alltför stora belastningar och att inte överutnyttja ändliga och begränsade naturtillgångar. Luftföroreningarna utgör i dag de största miljöhoten. De är också mer än andra miljöproblem gränsöverskridande, dvs. verkligen globala problem. Bland luftföroreningarna tillhör utsläppen av försurande ämnen de allvarligaste. Kväveoxidernas roll för försurningen förväntas öka. Därför måste insatser snarast göras för att begränsa dessa utsläpp. Bilavgaserna innehåller bl.a. försurande kväveoxider. Bilismen svarar i dag för en mycket stor del av utsläppen av kväveoxider och är den dominerande källan till luftföroreningarna i våra tätorter. Det är alltså mycket angeläget och mycket brådskande att skärpa avgasreningskraven när det gäller bilar, både för att värna vår egen miljö och för att få en ökad trovärdighet och slagkraft i vår strävan att påverka vår omvärld i samma riktning. Låt mig först slå fast de plusvärden som regeringens proposition och dagens betänkande från jordbruksutskottet ändå innebär: — bilar med bättre avgasrening kommer att bli tillgängliga fr.o.m. 1987 års modeller — blyfri bensin kommer att finnas tillgänglig fr.o.m. den 1 juli 1986. Men, herr talman, dessa plusvärden kan ändå inte förta det grundläggande intrycket att regeringens åtgärder är för svaga och för långsamma. Miljö nistern har uttalat att de skärpta avgasreningskraven av hälsooch miljöskäl skall införas så snart som möjligt. Vid den utfrågning som jordbruksutskottet hade med representanter för naturvårdsverket och industrin framkom visserligen synpunkter som tyder på vissa svårigheter om obligatoriet genomförs så att det gäller redan fr.o.m. 1988 års bilmodeller. Svårigheterna borde emellertid kunna bemästras. Den försening av införandet, som majoriteten i utskottet nu föreslår, motiveras bl.a. med hänsyn till internationellt samarbete. Det är då viktigt att påpeka att såväl teknik som regelsystem under flera år tillämpats i länder som USA och Japan och att EFTA-länder som Schweiz och Österrike beslutat om införande av hårdare krav, att gälla fr.o.m. 1987 års modeller resp. från den 1 januari 1987. Vid utskottets behandling av införandetidpunkten förelåg det förutsättningar för att oppositionen skulle få majoritet för att införa ett obligatorium, att gälla fr.o.m. 1988 års modeller. Detta skulle stå i god överensstämmelse med vad den svenska miljöopinionen nu kräver av oss som beslutsfattare. Tyvärr har efter hand grupp efter grupp fallit undan för samma administrativa och ekonomiska hänsyn som regeringen tidigare hänvisat till. Att moderaterna skulle ta större hänsyn till industrin än till miljön är kanske inte ägnat att förvåna. Mera skada lider då den miljöprofil som vpk eventuellt haft av partiets ställningstagande i denna fråga. Jag yrkar bifall till reservationen 1, som innebär att obligatoriskt skärpta avgasreningskrav införs, att gälla fr.o.m. 1988 års modeller. Herr talman! Man kunde inte bara ha gått snabbare fram, man kunde även ha gått längre. Det gäller exempelvis avgaserna från tunga dieselfordon. Från centerpartiet anser vi att reningskrav som motsvarar de federala kraven i USA borde ha blivit obligatoriska fr.o.m. 1989 års modeller av dessa fordon och att man nu bör utreda kostnader och effekter av införande av ännu hårdare regler, exempelvis de s.k. Kalifornienkraven. Jag yrkar bifall till reservation 4. Inblandning av etanol i bensin är ett sätt att höja oktantalet utan att använda bly; en förutsättning för den nu tillämpade katalytiska avgasrening en är ju att man inte har bly i bensinen. Mycket tyder också på att renetanoldrift av vissa delar av den tyngre fordonsflottan skulle vara fördelaktig ur miljösynpunkt. Det kan gälla stadsbussar och eventuellt traktorer. Därför borde redan nu fattas beslut om satsning på en första fullskaleanläggning för etanolproduktion för att få till stånd en mera omfattande inhemsk drivmedelsproduktion om några år. Jag yrkar bifall till vår reservation 5. Sammanfattningsvis yrkar jag alltså bifall till reservationerna 1, 4 och 5 och för övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Den fråga riksdagen nu behandlar är av utomordentligt stor vikt och kommer på sikt att beröra de flesta människor. Regeringens proposition om skärpta avgasreningskrav innehåller förslag om hur vi skall genomföra en utveckling mot väsentligt lägre utsläpp från fordon, till fromma för miljön. Luftföroreningarna har stått i centrum för riksdagens miljödebatter på senare år. Tiotusentals sjöar i vårt land är skadade. Vattnets pH-värde har successivt sjunkit, och djupgående biologiska förändringar har ägt rum. Fiskbestånden är utdöda eller starkt påverkade i 10 96 av landets totala sjöareal. Groddjur är utsatta för fortplantningsskador, inte minst i samband med att snösmältningen ger försurningschocker i småsjöar och vattensamlingar. Vid lågt pH-värde utfälls metaller. Så tas t.ex. aluminium upp genom födan av bäcksländor, som i sin tur är huvudföda för flugsnapparhonorna, som vid höga halter av aluminium förlorar fortplantningsförmågan och kan dö. De västtyska skogsskadorna förbluffade oss alla genom det hastiga skadeförloppet. På ett par år ökade skadorna i vissa sydtyska delstater från ett par procent till långt över 50 26 av all skogsareal med granbestånd. Även om förhållandena i Västtyskland är annorlunda än här i vårt land, blev händelseförloppet där en väckarklocka för oss. Den tid vi har på oss för att minska luftföroreningarna är kanske kortare än vi tänkt oss. Det har också mer och mer stått klart att det är luftföroreningarnas direktverkan på barr och blad som stör fotosyntesen och ger skador. I ökad utsträckning har vi också fått klart för oss att även människor påverkas på olika sätt. Svaveldioxid kan underhålla och förstärka kroniska infektioner. Falsk krupp, som drabbar småbarn och ger andningsbesvär, anses kunna framkallas av luftföroreningar, och plötslig spädbarnsdöd tycks också ha ett samband med luftföroreningar. Många ämnen som bildas vid förbränning är cancerframkallande. Cancerkommittén beräknar att 100-1 000 cancerfall per år härrör från luftföroreningarna. Allt detta har gjort det självklart att på alla sätt begränsa skadorna av luftföroreningarna. Moderata samlingspartiet har lagt fram en rad förslag för att åstadkomma detta. Bl.a. har vi tillsammans med centerpartiet krävt en väsentlig skärpning av gränsvärdena vid kolförbränning. Vår reservation när riksdagens majoritet tog beslutet om kärnkraftens avveckling senast år 2010 grundade sig också på uppfattningen att alternati ven från miljösynpunkt var sämre och att därför endast säkerhetsskäl skall Prot. 1985/86:55 avgöra takten i kärnkraftsavvecklingen. 18 december 1985 För ett antal luftföroreningar är fordon den dominerande källan. I vår Ga GG motion Miljö och energi från januari i år konstaterar vi:”I Västtyskland har den borgerliga regeringen tagit på sig ledarrollen i Europa när det gäller bilavgasrening. Redan från den 1 juli i år får bilar med katalytisk avgasrening en skattebefrielse under en period på mellan 4 och 10 år. Samtidigt ges den blyfria bensinen en skatterabatt på ca 12 öre per liter.” Jag kan parentetiskt säga att den rabatten nu är höjd till 21 öre per liter. Vi fortsätter i motionen: ”Avsikten med skatterabatterna är att bilköpare som skaffar en bil med avgasrening ekonomiskt skall jämställas med dem som väljer en bil utan avgasrening. Först 1989 måste alla nya bilar vara försedda med utrustning för avgasrening, så att de klarar de uppställda kraven. I Västtyskland använder man fullt ut det instrument för miljövårdsstimulanser som moderata samlingspartiet pläderat för under flera år. Ett system med miljövårdsstimulanser enligt den västtyska modellen ger möjlighet till en mjukare övergång mot ökade avgasreningskrav utan att ge skadeverkningar på ekonomin i dess helhet. Enligt moderata samlingspartiet bör Sverige så snart som möjligt följa de västtyska åtgärderna på detta område. Det torde vara praktiskt möjligt att under 1986 införa skatterabatter på bilar, som uppfyller ställda reningskrav.” Regeringens proposition om avgasrening uppfyller flera av de krav vi framfört. I Västtyskland ges skattebefrielse under en period på mellan fyra och tio år. Regeringen har i stället valt att minska bilaccisen med 5 200 kr. för avgasrenade bilar. Det är en administrativt enkel åtgärd, och stimulanseffekten ligger på samma nivå som i Västtyskland. Kostnaden för statskassan är dock väsentligt högre än i Västtyskland, eftersom skattebefrielsen där är utsträckt i tiden. Vad gäller tidpunkten för införandet av obligatoriska bestämmelser förbehöll vi oss rätten att noga pröva regeringens motiv för att välja 1989 års bilmodeller. I propositionen ges ju bara följande ledtråd: ”Det är enligt min bedömning inte möjligt att göra de skärpta avgasreningskraven obligatoriska för 1987 och 1988 års bilmodeller.” Den ledtråden är påfallande tunn. Ja, den är så tunn att man börjar undra om det låg någon saklig bedömning bakom ställningstagandet — detta så mycket mer som delar av socialdemokratin under valrörelsen gick ut med kravet på obligatorisk avgasrening redan för 1987 års bilmodeller, alltså två år tidigare. Det har varit viktigt för moderata samlingspartiet att hitta den miljömässigt bästa lösningen i avgasfrågan. Efter den noggranna genomgången i jordbruksutskottet den 28 november, med en rad experter, av de problem som aktualiserades av propositionen och väckta motioner, föreföll oss de miljömässiga fördelarna av en tidigareläggning av avgasreningskraven vara något större än de nackdelar som var förknippade med en sådan åtgärd. En av nackdelarna om riksdagsmajoriteten beslutade om en tidigareläggning skulle självfallet vara att regeringen då tvingades ta upp nya förhandlingar med den Gemensamma marknaden, som ytterst motvilligt accepterat regeringens tidsplan. 33 Vi stödde i det preliminära beslutet den 3 december tanken på en tidigareläggning just av miljöskäl. Den 28-29 november hölls ett rådsmöte med EG:s miljöministrar, där bl.a. det s.k. bilavgasdirektivet skulle antas och EG:s tidsplan för övergång till avgasrenade bilar fastställas. Så blev inte fallet. När mötet efter en nattsession avslutades på fredagsmorgonen den 29 november hade danskarna reserverat sig till förmån för mera långtgående avgasreningskrav. Detta var inte känt av oss när vi tog det preliminära beslutet. Man tycker att det borde ha legat i regeringens intresse att så fort som möjligt informera utskottet om denna utveckling. En kommentar från Sveriges delegation vid EG i Bryssel nådde ju UD måndagen den 2 december. Jordbruksutskottet fick inte kännedom om denna kommentar förrän en vecka senare. Utgången av EG:s rådsmöte i Bryssel har med all sannolikhet ökat EG:s känslighet för en svensk tidigareläggning av den obligatoriska avgasreningen. Reaktioner från EG:s sida, eventuellt i form av handelshinder, kunde ha skapat svårigheter för svensk industri och dess anställda. Det har också alltmer stått klart att ett obligatorium för 1988 års bilmodeller dessutom skulle ha lett till en omfattande dispensgivning, så att miljövinsterna blivit obetydliga. En ökad byråkrati hade tvingats fram. Vi hade dessutom stått inför svårigheten att kommande år successivt minska dispensgivningen.

Vi accepterar därmed regeringens tidsplan. I utskottsbetänkandet slås det fast att riksdagens beslut gäller skärpta avgasreningskrav för Sverige. Vi anpassar oss till världens största bilmarknad i USA och därmed till de hårdaste krav som uppställts av något land. Detta är bra. Riksdagen tar däremot inte ställning till hur kraven skall uppnås. I den regeringsförklaring som lämnades vid riksmötets öppnande fastslog regeringen att alla nya personbilar skall vara försedda med katalytisk avgasrening vid utgången av innevarande mandatperiod. Det var en olycklig formulering. Även om denna teknik fordras i dag för att vi skall uppnå kraven, går utvecklingen snabbt och kan snart ge oss billigare och bättre tekniska lösningar. Det förekommer uppgifter om att vissa japanska bilmotorer klarar avgaskraven utan katalysatorer. Genombrottet för ny, bättre teknik kan komma snabbare än vi tänkt oss. Eftersom priset på den katalytiska avgasreningen är högt, kommer starka marknadskrafter att verka för alternativa system. Ett antal länder i Västeuropa, inkl. vårt eget, kommer snart att stödja dessa marknadskrafter. Tutskottsbetänkandet har vi tillrättalagt den felaktighet som angivandet av katalytisk avgasrening som tekniskt system innebar. Det finns ett annat skäl att hälsa en teknisk utveckling mot alternativa system med tillfredsställelse. Vårt beroende av import från Sydafrika av metaller till katalysatorer, t.ex. platina, skulle då minska. Under reservation 2 vill vi markera att vi tycker det är onödigt med ett tillkännagivande till regeringen om överförande av trafik från landsväg till järnväg. Där en sådan övergång är motiverad från ekonomisk synpunkt är vi positiva till den. Vi kan däremot inte tänka oss den långtgående styrning som tycks föresväva majoriteten. I reservation 4 stöder vi kraven på en utredning om des.k. Kalifornienkraven för att få fram ett underlag för beslut om miljökrav när det gäller tyngre dieselfordon. Under utskottets hearing framfördes också tanken på etanoldrift av bussar och lastbilar. Ett sådant bränsleval fordrar i dagsläget någon form av katalytisk avgasrening för att man skall kunna få bort aldehyderna i avgaserna. Det finns dock all anledning att undersöka detta alternativ närmare. I Västtyskland diskuteras etanolanvändning för bussar. Sammanfattningsvis skulle jag vilja framföra som min bestämda uppfattning att föreliggande förslag på sikt kommer att ge effekter som är mycket positiva för bilismen. Luftföroreningarna från bilar kommer i mitten av 1990-talet att ha minskat radikalt och ett allvarligt miljöproblem, som länge kastat sin skugga över bilismen, går då mot sin lösning. Detta är positivt, då ju bilen betyder oerhört mycket för många människor. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 4.

Herr talman! Jag sade i mitt förra anförande att jag inte var förvånad över moderata samlingspartiets ställningstagande när det gäller tidpunkten för införandet. Den bedömningen gör jag väl fortfarande. Men att efter att ha lyssnat till Ivar Virgins bitvis engagerade anförande när det gällde miljöproblemen, t.ex. de svåra skogsskadorna, och betydelsen av ett miljöarbete kan jag inte annat än beklaga att inte den uppfattningen vann gehör inom hela den moderata gruppen. Som Ivar Virgin sade är den ledtråd om tidpunkten som propositionen ger ganska tunn, men även argumentet är tunt. Det finns ju teknik och möjligheter att administrativt hantera det hela, varför kraven hade kunnat införas tidigare. Det här blir bra på sikt säger Ivar Virgin. Ja, det tror också jag.

Herr talman! Av den hearing som jordbruksutskottet anordnade för att komplettera redovisningen i propositionen framgår att bensinbolagen är helt inställda på att blyfri bensin skall kunna finnas i hela landet fr.o.m. den 1 juli 1987. Folkpartiet har länge drivit kravet på övergång till blyfri bensin. Redan på folkpartiregeringens tid togs det fram en departementsutredning som visade att det fanns tekniska möjligheter att införa krav på användning av sådan bensin. Årligen återkommande motionskrav i ärendet från folkpartiet har emellertid avslagits. Det är först nu, när den nu fungerande tekniken för avgasrening kräver just blyfri bensin, som övergången sker. Det är bra och tillfredsställande. Blyet i bensinen innebär en stor miljörisk, och den kommer att försvinna när allt fler bilar körs på blyfri bensin. Det som för ett par år sedan ansågs vara tekniskt omöjligt är nu genomförbart, och från folkpartiet konstaterar vi detta med tillfredsställelse. Folkpartiet har under tidigare riksdagsbehandling hävdat att nya gränsvärden för avgasrening borde införas fr.o.m. 1987 års modeller. Det har nu gått en tid sedan riksdagen fattade sitt beslut om 1989 års modeller, och då är det i och för sig tillfredsställande att förslaget nu avser ett obligatoriskt krav fr.o.m. samma års modeller. Men från folkpartiet hävdar vi att de nya reglerna borde ha kunnat få gälla fr.o.m. 1988 års modeller. Det har redovisats att svårigheter finns att hålla sig inom denna tidsram, med hänvisning till förhandlingar bl.a. med EG. Jag har, herr talman, nyss konstaterat att blyfri bensin finns tillgänglig i hela landet fr.o.m. den 1 juli 1987. Detta framgick ännu klarare vid den hearing som vi hade med representanter för bensinindustrin. Bensinen är sålunda inget hinder. Jag är medveten om att det kan finnas svårigheter att forcera fram detaljbestämmelser för bilindustrin. Nya förhandlingar måste tas upp. Svårigheter är till för att bemästras, och jag kan inte vare sig av propositionen eller av de kompletterande hearingarna finna att problemen är större än att de borde kunna bemästras. Även om dispenser måste tillgripas, ligger det stora miljövärden i att redan ett år tidigare gå över till obligatorisk rening. Österrike och Schweiz har beslutat att gå över tidigare. Det borde gå också i Sverige. Folkpartiets ställningstagande måste ses mot bakgrunden av att vi tidigare hävdat övergång från 1987 års modeller och att skogsdöden och försurningen är så allvarliga hot mot vår stora nationaltillgång skogen att så kraftfulla insatser som möjligt måste göras. I detta sammanhang är det anmärkningsvärt att utskottets majoritet inte kunnat ställa sig bakom yrkandet att Kalifornienkraven för dieselfordon närmare bör utredas. De tunga dieselfordonens betydelse för luftföroreningarna får inte underskattas. Utskottet föreslår ett tillkännagivande om omläggning av trafiken från landsväg till järnväg. Det är enligt folkpartiets uppfattning självklart att miljöfrågor alltid skall beaktas i trafikplanering. Tillkännagivandet grundar sig inte på en redovisande beskrivning i propositionen eller på kompletterande utredning i utskottet. Trafikfrågorna handläggs ju också av annat utskott, som rimligen borde ha fått anföra synpunkter. Enligt vår uppfattning är tillkännagivandet löst och allmänt tillkommet, och från folkpartiets sida har vi därför inte kunnat ställa oss bakom förslaget om tillkännagivande. Allmänt sett är det naturligtvis bra att så långt som möjligt utnyttja järnvägarna för transporter. Det är bra att såväl majoritetsskrivning som reservationer endast talar om skärpta avgaskrav. Den nu användbara tekniken är katalysatorrening. Teknikutvecklingen kommer säkerligen att medföra att vi i framtiden får andra och kanske bättre och billigare system. Vi är också tillfredsställda med att utskottet än en gång poängterar att monopolsituation inte får uppkomma på området. De frågorna måste noga bevakas för framtiden. Herr talman! Sammanfattningsvis yrkar jag bifall till reservation 1 till jordbruksutskottets betänkande 11, vari föreslås obligatorisk övergång till skärpta avgasreningskrav från 1988 års bilmodeller. Jag yrkar också bifall till reservation 2 om landsvägstrafiken, en fråga som vi inte anser vara tillräckligt utredd i propositionen eller av utskottet. Jag yrkar slutligen bifall till reservation 4, som innebär en skärpt inställning till avgasrening för dieselfordon.

Herr talman! Alla framkomliga vägar måste sökas för att vi skall komma till rätta med utsläpp och luftföroreningar som hotar livsbetingelserna på vår jord. Försurning och skogsdöd är två av de problem som under senare tid har diskuterats livligt. Luftföroreningar är ofta, för att inte säga alltid, ett internationellt problem, som också måste få internationella lösningar. I en del fall har Sverige här varit pådrivande — det kan nog inte bestridas —, men detta kräver också att vi föregår med goda exempel på åtgärder mot luftföroreningar och andra miljöförbättrande åtgärder. Vi har i vårt land gjort en hel del vad det gäller att minska utsläppen av svaveldioxider. Dock bör det enligt vår mening vara möjligt att göra mera. Det har vi också i andra sammanhang fört fram förslag om. När det gäller utsläppen av kväveoxider är bilden inte densamma. Utsläppen är nu totalt dubbelt så stora som på 1950-talet, och bilarnas bidrag har ökat fyra gånger sedan dess. Fordonstrafiken svarar för två tredjedelar av våra kväveoxidutsläpp. De åtgärder som tidigare har vidtagits för att minska utsläppen från biltrafiken har uppvägts av den samtidiga ökningen av den svenska bilparken. Vårt parti har därför i olika sammanhang pekat på den betydelse trafikpolitikens inriktning har när det gäller att minimera dessa miljöförstöringar. När regeringens proposition om skärpta avgasreningskrav nu lades på riksdagens bord, framhöll vi åter att andra åtgärder också måste vidtas. Vi hälsar naturligtvis med tillfredsställelse att regeringen nu äntligen har kommit till skott vad gäller skärpta avgasreningskrav för personbilar. Det har varit åtskilliga turer kring den här åtgärden. Men detta får väl nu betraktas som historia — nu handlar det om att gå vidare. I vår motion i anledning av propositionen yrkade vi på att avgasreningen enligt propositionens förslag tidigareläggs, så att den kan vara genomförd 1988 i stället för 1989. Vi yrkade även att riksdagen skulle hemställa om ett förslag till omläggning av trafiken från landsväg till järnväg samt att en sänkning av hastighetsgränserna skulle genomföras. Under behandlingen i utskottet har vi fått ge och ta vad det gäller våra motionsyrkanden. Vi har här sett till helheten och till vad olika åtgärder som det är möjligt att vidta skulle kunna betyda på det här området. Resultatet av detta har blivit att vi anslutit oss till propositionens förslag om att göra de skärpta avgasreningskraven obligatoriska för 1989 års modeller. Vi har i stället fått förståelse för den stora betydelse den framtida utvecklingen av trafikmängder, trafikstruktur och samhällets satsningar på olika trafiksystem har för att begränsa olika miljöförstöringar. Jag vill här understryka vad utskottet anför, nämligen att samhället i trafikplaneringen besitter ett mycket viktigt miljöpolitiskt redskap. Det är därför av stort värde att utvecklingen när det gäller att överföra gods från väg till järnväg noga följs och att vid behov åtgärder vidtas för att uppställda målsättningar skall kunna förverkligas. Vi anser det också vara viktigt att förslag till stora, resurskrävande motorvägssystem, vilkas syfte är att prioritera landsvägstrafiken, blir föremål för en omsorgsfull och kritisk prövning. Det är ett framsteg när miljöaspekterna särskilt måste beaktas i arbetet med vägplanerna för tiden fram till år 1997. Jag ser det som ett kvitto på ett framsteg i miljöarbetet, när moderaterna och folkpartiet har känt sig manade att reservera sig. Utskottet har även uttalat sig om hastighetsreglernas betydelse när det gäller att mildra miljöföroreningarna från bilavgaserna. Så långt som till att föreslå ändrade hastighetsgränser har man inte velat gå, men man vill att regeringen initierar breda och återkommande informationskampanjer. Det är ändå ett steg i rätt riktning — det vill vi notera. Herr talman! Det är således en helhetssyn som styrt vårt handlande vid utskottsbehandlingen. Mycket återstår att göra på det här området, men vi ser hemställan i jordbruksutskottets betänkande 11, med undantag av hemställan i mom. 5, som ett första och viktigt steg på detta område. Jag vill yrka bifall till reservation 3 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Riksdagen behandlade i våras regeringens program mot luftföroreningar och försurning. Ett väsentligt inslag i programmet var förslag om genomförande av skärpta avgasreningskrav för personbilar samt om införande av blyfri bensin. Riksdagen anslöt sig till förslagen. Den proposition som vi i dag har att ta ställning till innehåller förslag till riktlinjer för genomförandet av den skärpta avgasreningen och införandet av blyfri bensin. De biltyper som är godkända på den amerikanska marknaden skall kunna användas också i vårt land. Därigenom kommer den bästa avgasreningsteknik som i dag finns i produktion att kunna utnyttjas till fördel för vår miljö. Den tidsplan för genomförandet som regeringen presenterade riksdagen i våras läggs nu fast. Det är en pressad tidsplan, som för att kunna genomföras ställer stora krav på både myndigheter och industri. Den innebär frivillig övergång till förbättrad reningsteknik — i det här fallet katalytisk avgasrening — redan fr.o.m. 1987 års bilmodeller. fr.o.m. 1989 års modeller blir detta obligatoriskt. För att påskynda övergången till de nya, skärpta avgasreningskraven föreslås att bilar som har katalytisk avgasrening skall få en så mycket lägre bilacéis att den merkostnad som den skärpta avgasreningen innebär elimineras. Samma testmetoder som tillämpas i USA skall också användas i Sverige. I propositionen redovisas vidare att regeringen beslutat om förbud mot import och tillverkning av blyad regularbensin för användning inom Sverige fr.o.m. den 1 januari 1986. fr.o.m. den 1 juli 1987 blir det förbjudet att sälja blyad bensin vid stationer med flera bensinpumpar om inte blyfri bensin samtidigt tillhandahålls. Blyfri bensin kan i dag användas av ungefär en tredjedel av den svenska bilparken. För att påskynda övergången till blyfri bensin föreslås också en differentiering av bensinskatten så att blyfri bensin blir billigare. fr.o.m. den 1 januari 1986 får blyfri bensin 16 öre lägre skatt. I ett antal partioch gruppmotioner yrkas att obligatoriet med skärpta krav på avgasrening i enlighet med de amerikanska normerna skall införas ett år tidigare än regeringen föreslagit, dvs. fr.o.m. 1988 års modeller. Utskottet har före ställningstagandet i denna viktiga fråga låtit företrädare för myndigheter, bilindustrin, Petroleum Institutet och Industriförbundet utveckla sina synpunkter inför utskottet. Från naturvårdsverkets sida deklare rades därvid mycket klart att det skulle vara nära nog omöjligt att införa ett obligatorium redan från 1988 års modeller, beroende på att de detaljbestämmelser som krävs för detta tar tid att utarbeta. Ett obligatorium kräver ju, till skillnad från en frivillig lösning, klara och exakta detaljbestämmelser om avgasreningskraven samt hur dessa skall kontrolleras. Det är viktigt, framhöll naturvårdsverket vid hearingen, ur miljösynpunkt att föreskrifterna är bra från början. Därför måste vi få tid på oss, menade man. Bestämmelser kan vara klara och redovisade enligt internationella regler tidigast sent under år 1986. 1988 års bilmodeller certifieras tidigt 1987. Normalt behövs, sade man, två år innan bestämmelser slår igenom på färdig bilmodell. Det är alltså ett pressat tidsschema även för 1989 års bilmodeller, menade naturvårdsverket. Från Bilindustriföreningens sida hävdades att ett tidigareläggande av obligatoriet skulle medföra stora svårigheter för bilindustrin. Från Petroleum Institutet, vilket Lars Ernestam hänvisade till, vädjade man till utskottets ledamöter att inte frångå den tidsplan som riksdagen lagt fast under våren och som man nu arbetar efter. Det var således mycket klara besked som lämnades från både myndigheter och industriföreträdare inför utskottet. Man menade att ett obligatorium från 1988 var en omöjlighet. Likväl vidhåller mittenpartierna sina förslag i det avseendet. Folkpartiet och centerpartiet är tydligen beredda att lämna sakskälen åt sidan för nöjet att, som de tycks tro, framstå som miljövänligare än de andra partierna. Men det är i det läget inte miljöns talan som man för. Man är tydligen beredd att med öppna ögon söka få riksdagen att fatta ett beslut som i realiteten är omöjligt att genomföra. Resultatet om riksdagen skulle fatta beslut enligt mittenpartiernas förslag skulle kunna bli en försämring av miljön, eftersom den mängd av dispenser som med nödvändighet skulle följa i spåren på ett beslut i enlighet med mittenpartiernas önskemål skulle vara svåra att avveckla ett år senare. Och kvardröjande dispenser betyder ökande utsläpp. Det är därför med tillfredsställelse som vi kan notera att vpk och moderaterna, som anslutit sig till det av regeringen framlagda tidschemat, är beredda att ta ett miljöansvar när de nu övertygats om att verkligheten är en annan än vad partierna från början förutsatte. De frångick sina krav och ställde upp för realismens miljöriktiga linje. Det är värdefullt att det har gått att uppnå en bred enighet om ett ansvarstagande för miljön i denna viktiga fråga. Det är för övrigt märkligt att mittenpartierna nu har så bråttom att visa kraft att de gör ett års tidigareläggning till sin stora miljöinsats. Det är märkligt därför att de när de satt i regeringsställning minsann inte hade så bråttom. Våra motionskrav om åtgärdsprogram mot bilismens föroreningar avslogs då regelmässigt. När produktkontrollnämnden föreslog en begränsning av blyhalten i bensin tog den dåvarande borgerliga regeringen lång tid på sig att fatta beslutet, och när man väl gjorde det lämnade man så långtgående övergångstider att beslutet var fullt genomfört i Sverige först efter drygt tre år. När riksdagen 1978/79 stödde ett socialdemokratiskt motionsförslag om ett åtgärdsprogram mot bilismens föroreningar lät regeringen detta bero. Det kom aldrig något förslag från mittenregeringarnas sida. I augusti 1979 överlämnades betänkandet Bensin utan bly till den dåvarande regeringen. Enligt förslaget skulle oblyad bensin, om beslut fattades då, kunna vara införd fr.o.m. januari 1983. Men det betänkandet lade man åt sidan. Om nu folkpartiets önskemål om att genomföra blyfri bensin, som Lars Ernestam gjorde ett stort nummer av från denna talarstol för en kort stund sedan, var så angeläget, varför genomförde ni inte reformen när ni hade möjlighet till det i regeringsställning? Då hände ingenting. I den proposition om åtgärder mot försurningen som ni lade fram i februari 1982 togs bilavgasproblemet över huvud taget inte upp. Det skorrar något falskt när samma partier nu vill göra sig till miljövännernas företrädare genom ett försök att tidigarelägga reformen ett år — ett försök som dessutom bygger på en orealistisk grund. Fru talman! Jag ber att få yrka avslag på motionerna 200 yrkande 3, 204 yrkande 1 och 205 yrkande 1. I motion 200 tas frågan om en omläggning av tunga transporter från landsväg till i första hand järnväg upp. Riksdagens beslut våren 1985 om nya riktlinjer för järnvägspolitiken bygger i väsentlig del på en satsning på kombitrafik, dvs. transport av trailrar på järnväg. Enligt vad utskottet erfar har statens järnvägar efter riksdagens beslut satt som en av sina uppgifter att söka överföra dieseldrivna vägfordonstransporter till järnväg. Från miljösynpunkt är denna omläggning av stor betydelse. Det är också angeläget att miljöaspekterna särskilt beaktas i arbetet med vägplanerna, vilket vägverket nu står i begrepp att påbörja. Utskottsmajoriteten vill att detta skall ges regeringen till känna. I motion 204 yrkande 2 hemställs om utredning av de s.k. Kalifornienkraven för tunga dieselfordon. Precis detta utreds på regeringens uppdrag av naturvårdsverket, som lämnar en första delrapport i början av 1986. Det vore att slå in öppna dörrar att bifalla ett krav som redan är tillgodosett. Därför hemställs om avslag på detta motionsyrkande. Fru talman!